Herr talman! Göran Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att tydliggöra de ekonomiska villkoren för Riksantikvarieämbetets omlokalisering till Gotland. Det var, som Göran Persson är medveten om, den tidigare socialdemokratiska regeringen som beslutade om omlokaliseringen av delar av Riksantikvarieämbetet till Gotland. Detta gjordes utan att man klargjorde hur de ökade kostnaderna och de nya ekonomiska villkoren för Riksantikvarieämbetet skulle hanteras. Jag var också mycket kritisk mot hur frågan hanterades av den förra regeringen. Men när jag tillträdde som kulturminister hade processen med omlokaliseringen gått så långt att det inte var försvarbart att avbryta den. Omlokaliseringen medför som bekant stora påfrestningar för Riksantikvarieämbetet, inte minst när det gäller den ekonomiska situationen. Mot den bakgrunden har 23 miljoner kronor skjutits till för 2008 för att täcka vissa kostnader som är relaterade till omlokaliseringen. Vidare har myndigheten under två år fått ökade möjligheter att ta med sig anslagssparande från tidigare år. De ekonomiska villkoren för kommande år hanteras inom ramen för den årliga budgetprocessen, som jag givetvis inte kan föregripa.

Herr talman! Nu gick vi då över till Gotland - denna härliga ö och en stor och viktig del av Sverige. Utskottet besökte Gotland för några veckor sedan. Både Fårö och övriga delar av Gotland besöktes. Vi besökte då också Riksantikvarieämbetet. Vi har diskuterat flytten tidigare. Historien är mycket av ett regionalpolitiskt beslut då vi efter försvarsnedläggningen gjorde en omlokalisering av Riksantikvarieämbetet och även Riksutställningar. Det råder ingen tvekan om att vi visste att det inte gick helt smärtfritt, men vi såg ändå en hel del fördelar med att man skulle få ta del av en stor institution. Det finns kompetens på Gotland också, och där finns en vilja att förnya sig. Jag tycker att man ska se framtiden an med tillförsikt. Min fråga till kulturministern är helt kort: Var det helt fel att flytta Riksantikvarieämbetet till Gotland? Finns det enligt ministern inga mervärden alls, inte ens regionalpolitiska, med detta?
Herr talman! Göran Persson frågar: Var det helt fel? Om det var helt fel kan jag inte svara på. Men jag tycker fortfarande att det var fel. Jag har också redogjort för varför jag tycker det. Nu har vi en situation att förhålla oss till. Jag vet naturligtvis att det finns kompetens också på Gotland. Det vore ju konstigt annars. Man har byggt ett mycket vackert hus som man kommer att flytta in i under hösten. Man ska då dela lokaler med Riksutställningar. Men det här har tagit mycket på Riksantikvarieämbetets resurser och möjlighet att arbeta med andra viktiga frågor. En del av dem har vi varit inne på under tidigare interpellationsdebatter här under kvällen, som det nu snart är. Jag vet att Riksantikvarieämbetet står inför en besvärlig situation, men vi har en fortlöpande dialog med riksantikvarien Inger Liliequist och många andra. Även hon ser naturligtvis att det här är bekymmersamt. Många av dem som är nyckelpersoner för att Riksantikvarieämbetet ska kunna fullgöra sitt uppdrag är personer som i dag bor i Stockholm, har sitt nätverk i Stockholm och har sina familjer i Stockholm. De kanske har äldre föräldrar och andra engagemang. Därmed har de svårt att flytta med. Några personer kommer att göra det, och det kommer även att finnas möjlighet att pröva på. Men hela vårt arbete går inte ut på att se bakåt, utan att försöka se framåt och på olika sätt trygga Riksantikvarieämbetets möjligheter att verka och göra ett riktigt bra jobb för hela Sverige.
Herr talman! Det känns något bättre att det finns en strimma hopp även från kulturministerns sida. Men jag har förstått att man från departementets sida är något skeptisk, även om man inte direkt motarbetar det hela. Jag tycker ändå att skepticismen är lite svår att smälta. Nu får man se framtiden an. När vi besökte Gotland var det i alla fall ingen från borgerligheten som ställde sig upp och tyckte att man inte skulle ha placerat Riksantikvarieämbetet på Gotland över huvud taget. Man kunde se att det fanns en viss poäng med att flytta en statlig institution. Det här har ju skett tidigare. Det kanske inte har varit helt smärtfritt att komma in i det hela i början. Men det har visat sig efter hand att det finns mycket mervärde. Herr talman! Från Riksantikvarieämbetet vill man också påpeka följande: "Flytten innebär lite av en nystart för Riksantikvarieämbetet. Vi har fått tillfälle att reformera arbetssätt och rutiner i grunden. Lokaliseringen i Visby innebär också att vi får nya och välinredda lokaler och en inspirerande miljö att arbeta i mitt i ett världsarv!" Flytten är tänkt att ske i oktober. Vad man även har kommit fram till som ett resultat är att man redan nu servar 14 myndigheter och institutioner, bland andra Statens kulturråd, Statens historiska museum, Statens maritima museer och Naturhistoriska riksmuseet. Det går att omdistribuera arbetsuppgifter till övriga delar även om det är lite vatten emellan Gotland och fastlandet. Det är inte heller alla delar av Riksantikvarieämbetet som flyttar med. Man har gjort bedömningen så att vissa delar är kvar och vissa flyttar med. Vad jag kunde förstå av ministern här finns det i varje fall en framförhållning, även om det i svaret sägs att man ska invänta den årliga budgetprocessen. Som jag tolkar svaret ämnar man i alla fall tillskjuta de medel som Riksantikvarieämbetet behöver för att kunna känna sig trygg i sin uppstart av verksamheten. Jag är övertygad - så ser vi det i alla fall från vår sida - om att detta till slut blir ett bra beslut. Riksantikvarieämbetet får tillsammans med Riksutställningar i alldeles ypperliga byggnader och med kompetent personal en fortsatt bra betydelse när det gäller att utveckla verksamheten för institutioner.

Herr talman! Det finns all anledning att ansluta sig till de färggranna vykort som har levererats härifrån talarstolarna om Gotland och Gotlands betydelse. Det är en vacker del av Sverige. Dock tycker jag att riksdagen, som förhoppningsvis är en erfarenhetsbaserad organisation, borde fundera lite grann på de ekonomiska konsekvenserna av flytten. Jag kan säga det därför att beslutet fattades innan jag kom in i Sveriges riksdag. När man nu lyssnar på företrädare för bland annat Riksantikvarieämbetet berättar de att de inför att beslutet skulle fattas gav prognoser och strukturer för vilka konsekvenser en flytt skulle kunna få både för medarbetarna och när det gäller ekonomi och en del andra sådana faktorer. Det man då inte gjorde, herr talman, och vilket kan vara ett problem är att man inte budgeterade för kostnaderna från den föregående regeringen. Det har sedan kommit som en något obehaglig överraskning för alliansregeringen och den nya riksdagsmajoriteten att det finns en differens mellan de pengar man anslog och de verkliga kostnader som flytten har medfört. Herr talman! Problemet är att de verkliga kostnaderna inte var någon hemlighet. Från myndighetens sida hade man själv varnat och prognostiserat för att om man genomför flytten får det följande konsekvenser. Då finns det anledning för oss som en erfarenhetsstyrd organisation inte att diskutera själva flytten, för den är ett faktum, men att dra slutsatser av just den budgetprocessen. Är det rimligt att man fattar stora, övergripande, kanske för enskilda medarbetare dramatiska beslut när man får full information om kostnader och sedan väljer att bortse från dem och lägga en lägre kostnad med konsekvens att man ekonomiskt måste ta ansvaret något eller några år därefter? Herr talman! En konsekvens av denna felbudgetering - denna springnota - är att den trycker undan andra nödvändiga satsningar. Pengar har nämligen alltid en alternativ användning. Om man inte hade behövt täcka dessa underskott, och om man inte hade behövt uppfylla dessa prognoser hade man kunnat använda pengarna till allt annat som vi tycker är viktigt - kultur i skolan, film och litteratur. Herr talman! Därför finns det all anledning för en erfarenhetsbaserad organisation att dra viktiga slutsatser av den ekonomiska konsekvensen av detta politiska beslut.
Herr talman! Denna skepticism, om jag får säga så, när det gällde att flytta Riksantikvarieämbetet till Gotland delades av väldigt många. Det var en omfattande kör av kritiker. Det fick bland annat till följd att den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde en halv reträtt, och man beslöt att inte flytta hela Riksantikvarieämbetet till Gotland utan bara halva. Nu är vi ändå här, och det är naturligtvis så, som Hans Wallmark säger, att utan att man vill ställa kulturverksamheter mot varandra har detta fått följder också för andra delar inom kulturbudgeten. Så är det. Men inte desto mindre är vi nu där vi är, och vi försöker på alla sätt som vi kan underlätta för Inger Liliequist att genomföra detta arbete. Det är inte helt enkelt, men det måste bli bra. Det är alldeles självklart. Sedan vet jag att det också finns en del som har beslutat sig för att hoppa av och knoppa av och bilda eget. Förhoppningsvis kommer deras kompetens ändå att vara tillgänglig för Riksantikvarieämbetet fortsättningsvis.

Herr talman! Jag blir lite konfunderad. Visst kan man ha synpunkter på det hela. Vi har också kommit till slutsatsen att det var ett tufft beslut. Men det var inte desto mindre ett regionalpolitiskt beslut. Och jag har ännu inte träffat någon gotlänning som tycker att det är helt kass och erkänner att man är inkompetent när det gäller att klara av verksamheten. De ser positivt på detta och att man vågar satsa även på Gotland. Ett alternativ hade ju kunnat vara att någon myndighet hade lagts ned. Det har hänt med nuvarande regering att man har lagt ned institutioner helt. Då drabbas också familjer, inte minst med tanke på vad den borgerliga regeringen har för avsikter och har genomfört i fråga om a-kassan. Jag känner ändå att medel kommer att tillföras här. Vi får då se framtiden an med tillförsikt när det gäller verksamheten. Herr talman! Jag kan därför åtminstone för stunden, under sommaren, gräva ned den kulturpolitiska stridspennan. Troligtvis blir det inget större kulturhistoriskt värde i den eftersom den säkert kommer till pass igen under hösten.
Herr talman! Inte ska vi sluta debattera bara i och med detta, även om jag tror att just frågan om Riksantikvarieämbetets framtid härmed är om inte löst så i alla fall borta från den stridspolitiska dagordningen. Eftersom Göran Persson inte har någon mer interpellationsdebatt med mig, i alla fall inte i kväll, ska jag be att få lämna över en bok också till honom. Det är Sture Linnérs mycket fina bok Ingen människa är en ö . Den rekommenderas varmt för läsning.